Herr talman! För fem månader sedan, under höstsessionens slutspurt, debatterade kammaren industriministerns hemställan om ett anslag på 40 milj.kr. till Svenska Utvecklingsaktiebolaget. Från moderat håll yrkade vi avslag på regeringens hemställan. Att bevilja dessa 40 milj.kr. skulle enligt vår uppfattning innebära att man kastade goda pengar efter dåliga. Vi efterlyste ett ordentligt beslutsunderlag och ett förslag om en lösning som både var ekonomiskt försvarbar och kunde garantera de anställdas långsiktiga arbetstrygghet. Vi blev den gången ensamma om våra bedömningar och yrkanden. Tyvärr — ja, jag säger tyvärr — vet alla nu att våra bedömningar var riktiga. De 40 miljonerna har runnit bort i en oskickligt skött verksamhet. De anställda i moderbolaget och i vissa av dotterföretagen är på goda grunder besvikna och oroliga. Debatten den 11 december i fjol fördes från vår sida av herr Burenstam Linder, som för resten redan på moderaternas stämma i oktober hade slagit larm om vad som var på väg att hända inom Svenska Utvecklingsaktiebolaget. För regeringsförslaget talade i december dels näringsutskottets ordförande herr Svanberg, dels industriministern. Herr Burenstam Linder påminde kammaren om de stolta föresatser — skönmålningar kallades de nyss - med vilka Statsföretag sjösattes 1968. Det var obarmhärtigt gjort. Kontrasten mellan de vackra föresatserna och resultaten blev skärande. Fem fina föresatser fanns, men i dag måste det erkännas att ingen av dem förverkligats. Vad har det blivit av löftet om att Svenska Utvecklingsaktiebolaget skulle ge tekniskt och kommersiellt tillfredsställande utformning av —- som det hette — för samhället angelägna produkter. metoder och system? Vad har det blivit av effektiviseringen av de företagsekonomiska förutsävningarna för statliga företag? Ja, det vänligaste man kan svara är kanske att Svenska Utvecklingsaktiebolaget blivit ett varnande exempel på hur statlig verksamhet inte skall bedrivas. Det sades också att Svenska Utvecklingsaktiebolaget skulle vara bra att ha för att exploatera de statsanställdas innovationer. Kan några lyckade exempel redovisas på detta? Samma fråga gäller för uppgiften om att man skulle exploatera småföretags och enskildas uppfinningar. Vad har det blivit av det? Vad slutligen den sista punkten i den högtravande målformuleringen beträffar är det väl här som det faktiska utfallet ter sig ullra mest sorglustigt. Svenska Utveeklingsaktiebolaget skulle, sades det. tillföra samhället en förmögenhetstillväxt genom sin verksamhet inom forskning och industri. Vad har det blivit? Svaret finner man i en tablå i den motion som moderata samlingspartiet väckte i anslutning till årets proposition om Svenska Utvecklingsaktiebolaget. Där summeras — och jag vill påstå att det är snällt beräknat — samhällets hittillsvarande förlust på bolagets verksamhet till 167 milj.kr. Så blev det med den förmögenhetsökningen. Dagdrömmarnas tid är nu förbi. Också industriministern är i den nya propositionen starkt kritisk mot Svenska Utvecklingsaktiebolagets skötsel. Formuleringarna har befriat näringsutskottet från att utforma den kritik som alla i utskottet — också regeringspartiets medlemmar —- nu måste erkänna vara berättigad. Från decemberdebatten i fjol kan också nämnas att herr Burenstam Linder reste frågan om inte Svenska Utvecklingsaktiebolaget, för den händelse vanliga regler skulle gälla också för deua. vore skyldigt att upprätta likvidationsbalans. Frågan uppfattades tydligen som en förolämpning. För den frågande måste det vara tillfredsställande att nu i efterhand få veta att Svenska Utvecklingsbolagets revisorer delade hans uppfattning. I det sammanhanget blir data av intresse. I revisionsberättelsen. daterad den 9 april i år, står det: "När tertialbokstlutet per 31 augusti 1975 förelåg stod det klart att bolagets förluster lett ull av mer än 2/3 av aktiekapitalet gått förlorat och vi” — alltså revisorerna - "fäste ånvo styrelsens uppmärksamhet på plikten att upprätta likvidationsbalansräkning. Ordet ”ånyo” visar att revisorerna redan tidigare sökt väcka styrelsen till insikt om vad lagen kräver men inte fått gehör. Att larm slagits av revisorerna — tydligen redan på våren 1975 — sade varken herr Svanberg lingsaktiebolaget, in [oe eller industriministern ett knyst om i december. Risken att en likvidationsbalansräkning eventuellt skulle visa på skyldighet till tvångslikvidation användes av industriministern som en påtryckning för att få tillgång till de 40 miljonerna i friska pengar. Friska pengar, ja. Hur ser det ut med dem i dag? Jag låter på nytt revisorerna komma till tals: ”När bolaget —--- genom riksdagens beslut i december 1975 erhöll ett tillskott på 40 milj.kr., ansåg styrelsen att bolaget därmed tillförts resurser av sådan storlek att något tvång att upprätta likvidationsbalansräkning inte förelåg —”. Efter det tankstreck som här finns i revisionsberättelsen läser man: ”som framgår av bolagets bokslut per 31 december 1975 var aktiekapitalet då förbrukat till mer än 2/3.” Detta alltså trots att de 40 miljonerna tillkommit på tillgångssidan! En bistrare kritik av förhållandena inom ett företag kan väl knappast tänkas. Trots uppblåsta värden på tillgångssidan räckte de 40 miljonerna inte till för att återställa balansen, och sedan årsskiftet har de helt konsumerats. Inte underligt att revisorerna i sin berättelse. som herr Börjesson i Glömminge redan varit inne på, villkorar sin tillstyrkan av fastställelse av balansräkningen och att de utan eget ställningstagande till stämman hänskjuter frågan om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Bakgrunden till denna ovanliga revisionsåtgärd var, säger revisorerna, att ägaren — alltså staten - ”varit väl informerad och i vissa fall både påverkat och deltagit i beslut som väsentligen påverkat resultat och ställning”. Ett sätt, på vilket staten/ägaren påverkat Utvecklingsaktiebolagets ställning var Investeringsbankens villkorliga avskrivning av de 26,7 milj.kr. som banken lånat ut till SUAB. I sin årsredogörelse noterar banken belåtet, att regeringen i propositionen 151 föreslår ett, som det heter, ”bidrag” till banken med det belopp som man annars skulle ha förlorat på Utvecklingsaktiebolaget. Det ligger nära till hands att tro att ett löfte om att få kastanjerna krafsade ur elden varit en förutsättning för Investeringsbankens gentila uppträdande mot Utvecklingsaktiebolaget. Från moderat håll kan vi inte acceptera en sådan uppläggning. Investeringsbanken bör liksom andra banker få ta konsekvenserna av sina utlåningsbeslut. Att skattebetalarna skulle ställa upp med 26,7 miljoner för att hålla Investeringsbanken skadeslös finner vi orimligt. Vi förstår väl, att arrangemanget kan bidra till att dölja en del av Utvecklingsaktiebolagets fiasko. men vi anser att en sådan teknik går stick i stäv mot kravet på lättillgängliga besked om den statliga verksamheten. Glädjande nog har företrädare för mittpartierna i utskottet anslutit sig till förslaget att avvisa tanken på att lämna Investeringsbanken bidrag för de förlorade miljonerna. Herr Börjesson i Glömminge formulerade nyss mycket övertygande skälen till att avslå regeringens förslag på denna punkt. Ett annat förslag eller rättare sagt en annan order att ställa upp till nödställda bröders hjälp läggs fram i propositionen i form av att styrelsen för teknisk utveckling framöver skulle destinera 3 miljoner av sina ganska knappa medel till Utvecklingsaktiebolaget. Man kan lätt föreställa sig hur pass förtjusta de som handhar forsknings och utvecklingsanslagen blir över sådana ingripanden. Någon förtjusning visar inte heller Statsföretag över departementets förslag att lasta över Utvecklingsaktiebolaget på Statsföretag. Realistiskt vet vi moderater att så kommer att bli riksdagens beslut i dag. En bättre uppläggning än regeringens är då den som folkpartiet förordar i sin motion. Denna följs upp i reservationen I, och vi kommer därför i andra hand att stödja denna reservation. Herr talman! 1 fjolårets decemberdebatt riktade både herr Svanberg och industriministern attacker mot herr Burenstam Linder, för att han, som de menade, otillräckligt beaktade personalens intressen. Han fördystrade deras julfirande, klagade industriministern. Bidrog då statsrådet och hans medarbetare till en gladare julstämning hos de anställda? Det ser inte så ut. I går — tyvärr först i går — fick som herr Börjesson i Glömminge nyss nämnde en del riksdagsmän, bland dem de ordinarie medlemmarna i näringsutskottet, en samling handlingar från de fackliga organisationerna i Utvecklingsaktiebolagets dotterföretag Samefa. Det är ingen uppbygglig läsning för dem som anser det angeläget, att staten iakttar spelreglerna på arbetsmarknaden. Det rör sig om en diger samling handlingar med, som det förefaller, väldokumenterade redogörelser för sammankomster med bolagsledningen och uppvaktningar i departementet. Under rubriken Sammanfattning säger man: ”Med statens uttalade ambitioner som förebild vad beträffar anställningstrygghet och företagsdemokrati anser vi att dessa ambitioner på långt när inte har infriats. Inte ens har grundläggande avtal följts som företagsnämndsavtalet och trygghetsavtalet. Facket har ställts inför mycket svåra ställningstagande där eventuellt felaktigt” ställningstagande skulle lastas facket och maskera företagsledningens grundläggande misstag. Facket riktar kritik mot industridepartementet som ej på ett mer aktivt sätt har medverkat till anställningstryggheten för SU och dess dotterbolags personal.” Vi på moderat håll har haft på känn att de anställda i Utvecklingsbolaget — Avvecklingsbolaget är nu en riktigare benämning — skulle kunna hamna i Svåra situationer. Vi yrkar därför på att förslagsvis 3 miljoner skall ställas till förfogande för att göra avvecklingen mindre kännbar för personalen. En sådan åtgärd är långt mera meningsfylld än att acceptera de miljonbelopp i nya satsningar som regeringen föreslår, som styrelsen tydligen anser vara till fyllest, men som revisorerna betecknar som otillräckliga, liksom i fjol. Erfarenheten ger all anledning att tro att sådana nya satsningar skall visa sig lika bortkastade som de redan gjorda. lingsaktiebolaget, 60

Herr talman! Genom herrar Börjessons i Glömminge och Regnélls pläderingar för de reservationer som de står för har en hel del av de ting som också jag tänkt ta upp blivit redovisade. jag skall därför, herr talman, försöka fatta mig ganska kort. Svenska Utvecklingsaktiebolaget har nu funnits i åtta år. Det är inte någon särskilt lång tid i företagssammanhang. Men åtskilligt har hunnit hända under dessa år. Dock inte det man hade hoppats från bolagets tillskyndare. Det har redan framgått av herr Regnélls genomgång av de premisser efter vilka Utvecklingsaktiebolaget skulle arbeta och vilka uppgifter det skulle ha. Det blev inte riktigt som man tänkt. Man har inte fått fram de angelägna produkter, de metoder och de system som det var avsikten att Utvecklingsaktiebolaget skulle utveckla. En och annan produkt kan man naturligtvis peka på, t.ex. bilskyltar, men i stort sett har det inte gått bra. De resurser som under dessa år har tilldelats Utvecklingsaktiebolaget är inga små belopp. Vid starten 1968 fick bolaget 25 milj.kr. 1971 beviljade riksdagen 6,5 miljoner, 1972 beviljades 12 miljoner, 1974 30 miljoner och så sent som i december förra året beviljades. som vi hörde nyss, ytterligare 40 milj.kr. Det gör tillsammans 113,5 milj.kr. Men läget var ändå inte ljust när man summerade anslagsgivningen i december 1975. Tvärtom var det utomordentligt dystert. Industriministern själv formulerade i den proposition som lades fram för riksdagen en skarp kritik mot bolagets skötsel. Det står i propositionen: ”Av det material jag har tagit del av framgår emellertid att utfallet i SU-gruppen i inte ringa grad även är en följd av bristande planering och kontroll av verksamheten.” Det var beska ord från det ansvariga statsrådet. För några dagar sedan fick vi SU:s årsredovisning. Studiet av dotterbolagens ställning är en ganska dyster läsning. Det är inte så många företag kvar. Av de dotterbolag som nu finns hade Anatom AB en omsättning på 15 milj.kr. och en förlust på drygt 5 milj.kr. AB Carbox hade en omsättning på 2,7 milj.kr. men ett minus på hela 14 milj.kr. Grubbens Fractionator AB hade 12,2 milj.kr. i omsättning och ett minus på 4,3 miljoner. Edvin Gardmo AB hade 11,8 miljoner i omsättning och en liten vinst på 0,7 milj.kr. Slutligen har vi det företag som har vållat mest bekymmer. nämligen AB Samefa med en omsättning på 42 miljoner och en förlust på nära 33 milj.kr. Med den resultatredovisningen för dotterbolagen kan resultatet för SU gruppen i sin helhet inte bli annat än en katastrof. Industriministern konstaterade också redan i sin redovisning rörande Svenska Utvecklingsaktiebolaget till riksdagen i höstas: ”Aktierna i Utvecklingsbolaget torde i dag sakna värde.” I den proposition som vi behandlar föreslås också att dessa aktier överlåts till AB Statsföretag för 100 kr. På åtta år har således riksdagen beviljat nära 115 milj.kr., men när bolaget nu föreslås bli inlemmat i Statsföretag skall det ske till ett aktievärde av 100 kr. Men det är värre än så. För att kunna rekonstruera bolaget vill regeringen att riksdagen skall bevilja ytterligare 27 milj.kr. i medelstillskott och 26,7 milj.kr. för att betala igen ett lån från Investeringsbanken som Utvecklingsaktiebolaget inte klarat av att reglera. Det är en förfärande miljonrullning som saknar motstycke. I slutet på Utvecklingsaktiebolagets årsredovisning, som jag nyss citerade ur, finns en revisionsberättelse, som mina kamrater i utskottet förut har uppehållit sig vid. Jag vill även för min del peka på det anmärkningsvärda i att revisorerna inte beviljat ledningen ansvarsfrihet. Frågan har uppskjutits till bolagsstämman med hänsyn till att ”ägaren varit väl informerad och i vissa fall både påverkat och deltagit i beslut som väsentligen påverkat resultat och ställning.” Ansvaret lyfts således tillbaka på regeringen och det ansvariga statsrådet. Ja, men riksdagen då, kanske någon undrar. Den har ju varit med om att bevilja pengar gång på gång. Det är riktigt. Vi måste också ta vårt ansvar. För folkpartiets del gick vi med på att bevilja 40 milj.kr. 1 höstas. Men vi gjorde det under det mycket klart uttalade villkoret att nu måste det vara slut. Vi föreslog att man skulle sälja dotterbolagen. Vidare menade vi att den tanke som fanns redovisad i ett gemensamt uttalande från Statsföretag och Utvecklingsaktiebolaget om att inlemma Utvecklingsaktiebolaget i Statsföretag var riktig. Bolaget har en viktig resurs j personal och kunnande. Denna bör bevaras och ges möjlighet att fungera i en miljö som kan ta till vara dess insatser. Som ett utvecklingsorgan inom Statsföretagsgruppen skulle bolaget få tillgång till det kapital och det kompletterande kunnande på t.ex. marknadssidan som krävs för en framgångsrik verksamhet. En viktig faktor i sammanhanget var också att Statsföretag förklarat sig villigt att tillskjuta kapital. De synpunkter vi förde fram i höstas håller vi fast vid även i dag. Vi ansåg att det med hänsyn till personalen i Svenska Utvecklingsaktiebolagskoncernen var nödvändigt att tillstyrka de då begärda 40 miljonerna. Bolaget stod inför en omedelbar likvidation, och det behövdes tid för: en planmässig rekonstruktion av företaget. Rådrum har nu getts, och enligt vår uppfattning får man finansiera rekonstruktionen med hjälp av försäljningar och tillskott från Statsföretag. Vad försäljningarna kan inbringa är alltjämt rätt oklart. Oss förefaller det som om tillgångarna skulle kunna realiseras med bättre utfall än vad som hittills redovisats. Häromdagen kom ett omfattande uttalande, som herrar Börjesson i Glömminge och Regnéll också har varit inne på, från fackklubbarna vid Samefa. Om man, som jag gjort tidigare i dag, deltagit i Statsföretags bolagsstämma och läst i koncernöversikten: "Vidare skulle företagen ha som mål att nå allt större arberstillfredsställelse för de anställda och vikten av en fördjupad företagsdemokrati framhölls”. och sedan läser detta uttalande från personalen vid Samefa, ja, då blir man minst sagt häpen. Jag är fullt medveten om, herr talman, att Statsföretag och Svenska Utvecklingsaktiebolaget i sin nuvarande form inte har med varandra att göra. Man borde dock kunna kräva att de riktiga synpunkter som finns anförda i Statsföretags årsredovisning också skall vara tillämpliga inom en annan gren av den statliga företagssektorn. Men så tycks tyvärr inte vara fallet, att döma av de uttalanden som vi har fått citerade. Jag skall också bidra med ett litet citat. Det heter så här — en ganska kraftig salva f. ö.: ”Med SAMEFA som bakgrund ter sig debatten om ökat inflytande på arbetsplatserna endast som en teoretisk debatt i landets folkvalda beslutande organ. — Detta uttalande är ett verklighetsförankrat exempel på att den vanlige löntagaren alltid får dra det tyngsta lasset då makthavarna ensidigt beslutar utan förankring bland de anställda.” Herr talman!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

Herr talman! Anspråken på statens företag är ofta inte särskilt rimliga. Dels skall de vara mönsterföretag för de anställda, dels skall de fullgöra sysselsättningspolitiska uppgifter och tillgodose högt ställda miljökrav, dels slutligen skall de vara samhällsekonomiskt nyttiga i största allmänhet. Dessutom begär vi här i riksdagen att de också skall vara lönsamma. Industriell utveckling är alltid ett äventyr. Förluster på en utvecklingsverksamhet som den som vi nu behandlar bör inte ses enskilt utan i förhållande till den samlade verksamheten. Utvecklingsaktiebolagets knaggliga väg har målande skildrats av de tre tidigare talarna från näringsutskottet. Även om det inte är så, som herr Börjesson I Glömminge antydde, att bolaget kom tull som ett valargument, är skildringarna i allmänhet grundade på fakta som näringsutskottet fått ta del av. Bolaget har behandlats flera gånger tidigare här i riksdagen, senast i höstas. Riksdagsmajoriteten uttalade då att Utvecklingsakticbolaget borde bevaras för fortsatt verksamhet och att bolaget borde övertas av Statsföretag, som torde ha behov av ett organ för utvecklingsverksamhet inom koncernen. Det är således riksdagen som har beslutat att Statsföretag skall överta bolaget. Det uttalades vidare att verksamheten inom Utvecklingsaktiebolaget inte fick knytas enbart till Statsföretag utan utrymme borde beredas för viss utvecklingsverksamhet även inom andra sektorer av samhällslivet. I väntan på en slutlig rekonstruktion av Utvecklingsaktiebolaget anvisade riksdagen ett anslag på 40 miljoner för att göra det möjligt för bolaget att driva verksamheten till halvårsskiftet 1976.

I det sagda ligger, säger utskottet, en bestämd kritik mot att de ekonomiska frågorna har fått stå tillbaka för de tekniska och ”en uppfordran till åtgärder för att förebygga att liknande situationer i framtiden kan uppkomma inom den statliga företagssektorn”. Utskottet instämmer också i industriministerns uttalande av uppskattning av många positiva resultat av Utvecklingsaktiebolagets verksamhet. Särskilt vill utskottet uttala tillfredsställelse över det målmedvetna rekonstruktionsarbete som bedrivits den senaste tiden. Utskottet instämmer därmed i industriministerns helhetsomdöme och tillstyrker propositionens förslag.

Resultatet för Utvecklingsaktiebolaget och de anställda torde därmed bli ungefär detsamma som enligt reservationen 2. Riksdagen kan inte tvinga Statsföretag att utan vederlag överta ett förlustföretag, och vägen till en överlåtelse blir lång och krånglig och kan föranleda konstitutionell erinran. om den reservationen skall följas. Det är för enkelt att resonera som herr Börjesson ujorde — staten som staten — eftersom man ju är skyldig att redovisa varje avsnitt för sig. Det förslag som framförs om att Statsföretag utan vederlag skall överta förlustföretagen och i stället få rätt att ej leverera viss del av sin vinst svär helt mot den antagna målsättningen för Statsföretag. Flera av de andra förslagen i motionen förutsätter också en omläggning av Statsföretags instruktioner. Båda dessa motioner och reservationer avstyrks därför av utskottsmajoriteten. Vad gäller motståndet mot att Investeringsbanken skall få ersättning för sitt avskrivna lån i Stansaab Elektronik AB kan konstateras att Investeringsbanken ingalunda saknat säkerheter för detta, utan att avskrivningen skett för att ge bolaget möjligheter till en rekonstruktion. Vad det gäller är närmast att staten skulle frångå sitt betalningsansvar i en affär som uppgjorts — ett förfaringssätt som knappast skulle kunna kallas hedrande och som inte skulle tillämpas, om det vore en annan bank än Investeringsbanken. Utskottsmajoriteten avvisar också dessa propåer och tillstyrker propositionens förslag även här. De föreslagna anslagen från STU och Utvecklingsfonden tillstyrker utskottet, inte minst mot bakgrund av riksdagens uttalande hösten 1975, såsom jag tidigare har nämnt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! Det var en formulering av herr Wååg som fick mig att begära ordet. Herr Wååg menade att moderata samlingspartiets förslag att säga nej till nya bidrag till Utvecklingsaktiebolaget skulle innebära att både moderbolaget och dotterbolagen skulle tvingas till likvidation. Detta kan inte vara riktigt. Finner man en köpare som är beredd att överta ett dotterbolag, är ju meningen med denna överlåtelse att dotterbolaget skall leva vidare i en eller annan form — kanske inte i den juridiska form det har nu, men i alla fall med sin verksamhet och med delar av sin personal. I sammanhanget är det kanske skäl att sätta ett frågetecken för den språkliga egendomlighet som man träffar på i resonemanget om avveckling av Svenska Utvecklingsaktiebolaget. Det talas om att ”sälja” det och det, men när man närmare undersöker villkoren, finner man att moderbolaget skall berala ett antal miljoner för att bli av med dessa dotterbolag! Det visar ju att moderbolaget inte är villigt — och kanske inte heller kompetent — att sköta dotterbolagen. Då måste det vara åtskilligt bättre för dem att hamna i ett nytt sammanhang, där de passar bättre och kommer under bättre ledning. Att säga att detta skulle innebära likvidation, och alltså en katastrof för bolaget som sådant och för de anställda, kan inte vara riktigt.
Herr talman! Det var ju en konjunktiv i det herr Regnéll sade: ”Om man kan förutsätta att man finner köpare, då behöver man inte träda i likvidation.” Det är en förutsättning som vi inte utan vidare kan hoppas på. Vi måste se sanningen i vitögat: likvidationshotet är överhängande.
Herr talman! Det är visst sant att jag använde en konjunktiv, alltså en betingad formulering. Finner man inte någon säljare i dag, innebär det att de som kan branscherna — det är skilda branscher - bedömer utvecklingen av dessa företag som omöjlig. De bedömer företagens ekonomiska situation på det sättet att företagen inte står att rädda. Det skulle betyda att företagen stannar kvar som dotterbolag hos moderbolaget. Man förstär innerligt väl den tveksamhet som Statsföretag visar inför utsikten att få in sådana medlemmar i familjegruppen.

Herr talman! Sedan vi diskuterade det statliga utvecklingsbolagets svindlande affärer i december förra året har vi fått en ny proposition, en ny revisionsberättelse och en omgång inlagor från personalen i ett av de hårdast drabbade dotterbolagen. Alla dessa handlingar förstärker hållbarheten i den kritik det fanns anledning att framföra redan tidigare. Hur har det varit med medbestämmandet i samband med de rekonstruktionsförsök som har gjorts? Den frågan har rests redan här i debatten och den kan tas upp på nytt mot bakgrund av att industriministern i den proposition vi fick förra hösten förklarade att nu skulle det till en aktiv medverkan av företagets anställda. Den 7 november sammanträffade personalrepresentanter med Rune Johansson och efter det samtalet skickades det ut ett meddelande till alla anställda inom Svenska Utvecklingsaktiebolaget och dess dotterbolag, där det stod följande: ”Industriministern sade att han på grund av de särskilda förhållanden som gäller i vårt fall inser att man måste ta speciella hänsyn utöver trygghetsavtalet till den personal som eventuellt kan komma att bli övertalig vid rekonstruktion av gruppen. Han förklarade på direkt fråga att ingen anställd med anledning av den uppkomna situationen skall behöva känna oro för att bli utan arbete.” Men bitterheten är nu stor, så stor som den blir när förväntningar byggs upp endast för att svikas. I en sammanfattning i inlagorna från personalen hur de ser på sina erfarenheter av de olika turerna säger man: ”Med statens uttalade ambitioner som förebild vad beträffar anställningstrygghet och företagsdemokrati anser vi att dessa ambitioner på långt när inte har infriats. Inte ens har grundläggande avtal följts som företagsnämndavtalet och trygghetsavtalet.” När jag läste de raderna fick jag en känsla av att ha hört dem förr. Och det har jag också. Därför att det har på senare tid blivit allt vanligare och allt lättare att finna uttalanden om distansen mellan prat och verklighet med den byråkratiska staten som arbetsgivare. Om industriministern vill ha ett färskt uttalande går det bra att läsa det senaste numret av ABF:s tidning Fönstret. I den debatt som vi för i dag är det inte så mycket fråga om att hitta syndabockar som att granska erfarenheter för att finna ledning inför framtiden. Erfarenheterna från det statliga Utvecklingsaktiebolaget är på alla plan sådana att svenska folket måste säga sig att socialdemokraternas strävanden att socialisera allt större delar av svenskt näringsliv är synnerligen farliga för utveckling, för sysselsättning och för medbestämmande. Man bör fråga sig hur det skulle vara som löntagare i ett socialistiskt samhälle där det i själva verket finns bara en enda arbetsgivare, det offentliga. Hur skulle det gå med verkligt medbestämmande och oberoende för individen i en sådan situation? Den frågan har var och en anledning att ställa sig. Men en fråga som vi måste ställa till industriministern är följande: Vad är hans kommentarer till de anställdas synpunkter? Vad har han att säga på den här punkten? Har han - för att i varje ögonblick göra det lätt för sig i sådana här kontakter — lämnat utfästelser som inte infriats? Har trygghetslagar och företagsnämndsavtal respekterats i alla olika skeenden? Har medbestämmandet fått vara så stort som det enligt regeringens nya arbetsrättsliga lagförslag bör vara? Detta är frågor som kräver svar. En annan principiell fråga gäller möjligheterna för riksdagen och allmänheten att vinna insyn i den statliga verksamheten. I den proposition som vi diskuterar säger industriministern på s. 5 att ”i början av sommaren 1975 blev det känt att förlusten för år 1975 skulle bli avsevärt större”, dvs. större än budgeterade 17 milj.kr. Herr talman! I början av juni förra året ”blev det känt”. Man frågar: För vem blev det känt? Ja, det kan knappast ha varit för de anställda som det blev känt, för då skulle de ha varit än mer förvånade över att det långt in på det året, ända fram i oktober, nyanställdes folk åtminstone i det hårdast krisdrabbade av dotterbolagen. Där kan det inte ha blivit känt i juni. Nåväl, var det för allmänheten som det i juni blev känt att det var illa ställt för företaget? Nej, industridepartementets sammanställning över statliga företag, som kom ut på hösten förra året. sade rakt inget om någon kris i Utvecklingsaktiebolaget, tvärtom. Var det för riksdagen eller för dess näringsutskott som det i juni blev känt att läget var krisartat i Utvecklingsaktiebolaget? Det skulle man ju kunna tänka sig, eftersom t.ex. näringsutskottets ordförande ofta hörs tala om öppenhet, även om han sällan själv hörts vara öppen. Nej, riksdagen och näringsutskottet fick inte reda på något i juni. Men vem var det då som det blev känt för i juni. som det sägs här i propositionen? Var det för styrelsen i Utvecklingsaktiebolaget? Nej, knappast. Den måste ha varit väl medveten om krisläget tidigare och fick möjligen i juni bara en bekräftelse på hur allvarligt läget var, när tertialbokslutet lades fram — bokslutet för den första tredjedelen av året. All styrelsen inte kan ha fått något meddelande som plötsligt skulle ha gjort något känt för den i juni framgår alldeles klart av den revisionsberättelse som vi f. n. kan studera. Det framgår också av den revisionsberättelse som man lade fram förra året.

Där säger revisorerna: Detta — jag påpekar det på nytt — var vad som sades i diskussioner i februari-mars till styrelsen. Och det var inte bara till styrelsen det sades. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna också hade överläggningar med ”ägarna”, dvs. staten, industridepartementet, överläggningar som berörde krisläget i Svenska Utvecklingsaktiebolaget, som det tedde sig redan i början av 1975. Vem är det som detta krisläge 1975 plötsligt blev känt för? Det kan inte ha varit för allmänheten, näringsutskottet eller de anställda — de fick reda på det senare. Det kan inte ha varit för styrelsen, för den var klart medveten om att här rådde krisläge långt före juni. Det kan heller mte ha varit för staten-ägaren, för den var informerad av revisorerna i mars-februari. Det enda jag kan tänka mig är att det var för industriministern personligen som det blev känt, som det står i propositionen, i juni att det var ett krisläge. Låt oss anta att det är på det viset. Men då uppstår den större frågan till industriministern: Varför fördes inte dessa uppgifter vidare? Varför satt eller stod industriministern där och teg? Den frågan är ju alldeles speciellt berättigad som en fri och öppen debatt och insyn är särskilt ofta angivna som motiv till att näringslivet skall socialiseras. Vi fick inte höra någonting från maktens företrädare. Inte ens i den riksdagsdebatt vi hade I december klargjordes lägets allvar av industriministern. Han gav i själva verket en helt missvisande bild. Hör här vad Rune Johansson sade i sitt anförande i december: ”Det fanns ingen anledning för oss att under våren 1975 ha någon annan uppfattning än den som uttrycktes av Utvecklingsbolaget. Visserligen redovisade man en förlust för 1975,” — det skall antagligen vara 1974; det är väl en felsägning av industriministern - ”men den var inte mer omfattande lingsaktiebolaget än att den rymdes inom en balanserad budget. Vi hade därför enligt vår uppfattning tid och möjlighet att göra en utvärdering och pröva hur vi skulle lägga upp verksamheten för framtiden.” Detta var den bild som industriministern valde att ge riksdagen i debatten i december. Men hur rimmar det med vad revisorerna sade och hade sagt redan i början av året? Åtminstone tycker man ju att när det läggs fram propositioner — som det nu har gjorts två gånger här — och så att säga sanningen ändå måste fram, borde dessa propositioner innehålla vinst och förlusträkningar och balansräkningar. Det kritiserade vi i höstas och det har vi kritiserat i vår motion även nu att propositionerna inte innehåller sådant material. Nåväl, då har vi fått höra att bokslutet för 1975 förelåg inte, så därför kunde det inte tas med. Men som jag faktiskt påpekade i debatten i höstas finns det väl delårsbokslut i det här bolaget. Det fick jag visserligen inget svar på, men det är då intressant att se i revisionsberättelsen att visst finns det tertialbokslut som görs upp tre gånger under året. Varför har de inte redovisats? Och om det finns rimliga anspråk på att insyn skall ges från industriministerns sida, varför redovisades då inte i debatten 1975 revisorernas allvarliga synpunkter, framförda upprepade gånger under föregående år? Varför tog man t.ex. inte upp revisorernas upprepade påpekanden att likvidationsbalansräkning borde upprättas? I stället avhånade man ju faktiskt min synpunkt att aktiekapitalet hade förbrukats till mer än två tredjedelar och att en likvidationsbalansräkning borde upprättas. Helt fantastiskt är det ju också att nu erfara att läget är så krisartat att trots att bolaget fått 40 milj.kr. i statsbidrag och Investeringsbanken eftergivit ett lån om 27 milj.kr. är bolagets ställning så svag att styrelsen till slut har begripit att likvidationsbalansräkningen måste upprättas. Som påpekades i debatten i höstas är innebörden av att icke upprätta en sådan handling den, att styrelsen blir personligt ekonomiskt ansvarig för företagets affärer. Vad skall man då säga om den rekonstruktion som görs? Ja, näringsutskottets socialdemokratiska majoritet är förtjust. Den uttalar sin tillfredsställelse med ”det målmedvetna och konstruktiva sätt på vilket den senaste tidens rekonstruktionsarbete bedrivits”. Jag vill understryka att jag inte har någon kritik mot dem som varit engagerade aktivt i rekonstruktionen inom själva Svenska Utvecklingsaktiebolaget. Vad jag vill notera är att ett bolag måste vara förödande nerkört för att socialdemokraterna skall finna någon glädje i vad som nu händer och som beröms såsom ett mycket fint rekonstruktionsarbete. Anställda avskedas och rekonstruktionen sker i former som dessa protesterar mot. Verksamheter avlövas. Dotterbolag försäljs åt olika håll på villkor som innebär att köparen inte betalar utan får betalt. Moderbolaget, Svenska Utvecklingsaktiebolaget, prackas på Statsföretag under trumpetstötar om hur värdefullt det är för Statsföretag att få tillbaka det utvecklingsakticbolag som Statsföretag självt gjorde sig av med för några år sedan och som Statsföretag nu inte vill ha annat än om Statsföretag får betalt för att ta tillbaka det. Löpande subventioner skall ur olika tekniska fonder på ett stötande sätt specialdestineras till dem som nu offrar sig och övertar spillrorna. Skattebetalarna avkrävs ytterligare 70 milj.kr. utöver de 120 milj.kr. som de redan fått punga ut med för att betala detta socialistiska experiment. En annan fråga som jag vill ställa till industriministern är denna: Kommer det ytterligare räkningar? Om man nämligen läser revisionsberättelsen skall man finna att där står klart antytt att det finns risk för att förlusterna och kraven på skattebetalarna kommer att bli än större än vad som nu redovisas. Vad gäller rekonstruktionen säger näringsutskottet ”att det inte synes förenligt med statens ansvar som företagsägare och arbetsgivare att låta den beklagliga utvecklingen inom den berörda företagsgruppen utmynna i en likvidation som skulle innebära att värden som har skapats genom verksamheten går till spillo: att anställda försätts i svårigheter och att förtroendet för staten som företagare skadas på ett helt annat sätt än som har kunnat ske genom de missförhållanden som nu håller på att botas”. Vi är överens om att de anställda inte bör försättas i svårigheter. Men detta socialistiska experiment och denna rekonstruktion har inneburit sådana påfrestningar. Jag vill också påpeka vad som sägs i det avtal som har träffats för Statsföretags övertagande av Svenska Utvecklingsaktiebolaget. Där står det följande: "Vidare förutsättes att Statsföretag ges full möjlighet att vidtaga de saneringsåtgärder som anses nödvändiga i bolaget, även om detta innebär nedbantningar eller eventuell avyttring av hela eller delar av bolaget.” "Var har ni de garantier som ni talar om här? Nej, i verkligheten är det på ett annat ställe än omsorgen om de anställda som skon verkligen klämmer f. n. I näringsutskottets betänkande står det att man är orolig för att förtroendet för staten som företagare skulle skadas om man inte döljer misslyckandena i denna flod av skattepengar. På den moderata sidan har vi haft en annan uppfattning om hur man borde ha gått till väga. Herr Regnéll har redogjort för den. Jag vill bara än en gång understryka att vår uppläggning inte innebär att de anställda skulle få sitta emellan. Vi har särskilda förslag för att skapa extra garantier på den punkten. Och vad som händer — det bör ju understrykas - om man inte tillskjuter alla de här skattepengarna i bidrag och det inleds någon form av likvidationsförfarande är inte att de anställda kommer på bar backe, utan det är att långivaren förlorar pengar på sina lån till det här bolaget. Det är ju det som t.ex. händer vid ett ackordsförfarande. En ny ägare skulle sedan ha möjligheter att träda till med helt andra förutsättningar att få verksamheten på fötter. Ett likvidationsförfarande skulle också i det här fallet innebära att styrelsen får stå ett personligt ansvar, eftersom styrelsen inte trots revisorernas uppmaningar i tid har upprättat likvidationsbalansräkning. lingsaktiebolaget, Regeringens uppläggning innebär att det mera är långivarna än de anställda som hålls skadeslösa. Hur långt man är beredd att gå för att hjälpa långivarna visas av att man till Investeringsbanken vill ge 27 milj.kr. i ersättning för ett lån som banken har fått efterskänka till Svenska Utvecklingsaktiebolaget. Motivet för ett sådant bidrag till Investeringsbanken är helt obefintligt. Vad näringsutskottet har att säga är att Investeringsbanken har haft betryggande säkerhet för sitt lån men återställde den säkerheten till låntagaren för att ge bolaget ”rådrum”. Utskottet säger sedan att förlusten alltså inte var resultatet av ett misstag i kreditbedömningen. Men jag kan inte tänka mig något större misstag i en kreditbedömning än att man helt plötsligt lämnar ifrån sig säkerheterna! Jag undrar f.ö. om det ens är förenligt med Investeringsbankens reglemente att under ett låns löptid lämna ifrån sig säkerhet på det sätt som här har skett. Herr talman! Man kan förstå att en socialistisk regering inte vill att ett statsägt företag som dessutom ligger direkt under departementets förvaltning — för det anmärkningsvärda med detta företag är att inte Statsföretag utan Rune Johansson har haft det personliga, direkta ansvaret, eftersom företaget har legat under industridepartementet — skall gå i kvav. så att inte ens lånen kan betalas igen. Det vore ju inte särskilt bra i tider då socialdemokraterna gör en huvudpoäng av att man vill socialisera alltmera. Och den allmänna erfarenhet som vi har att peka på är att om industridepartementet och den socialdemokratiska näringspolitiken inte är förmögna att hantera ett så pass litet företag som det här gäller, hur skulle då planhushållning i praktiken se ut, herr talman?

Herr talman! I den del av herr Burenstam Linders anförande som handlade om näringsutskottets betänkande förelåg uppenbarligen ett misstag när det gällde citatet: ”I detta sammanhang vill utskottet uttala sin tillfredsställelse över det målmedvetna och konstruktiva sätt på vilket den senaste tidens rekonstruktionsarbete har bedrivits.” Detta uttalande görs i den allmänna delen av utskottets betänkande. Mot det anförs inga invändningar vare sig i reservation 1, 2 eller 3. Det är alltså ett gemensamt uttalande av ledamöterna och icke ett socialdemokratiskt.

Herr talman! Låt mig först ägna ett par minuter åt vad som sagts i de tidigare anförandena beträffande vårt samråd med personalen. Jag har då självfallet aut svara för departementet. Jag har inte sett den skrivelse som kommit från personalen. Om den är skickad till mig i departementet känner jag inte till. Jag är dock med veten om att den har kommit, eftersom någon riksdagskollega har talat om den. Jag vet således inte vilken eller vilka som står bakom den. Jag vill redogöra för de överläggningar vi hade med personalrepresentanter från Samefa i Kungsör.

Skulle vi då — det är en fråga som jag nu vill ställa till herr Regnéll, herr Wirtén, herr Börjesson och herr Burenstam Linder, som har beklagat sig å personalens vägnar — tvinga Statsföretag att mot sin vilja överta Samefa? Den frågan skall ni svara på. Rekonstruktionsgruppens förhandlingar gick vidare. Man fick kontakt med Telub, det halvstatliga bolaget med huvudproduktionen förlagd till Växjö. Telub gjorde mycket ingående studier av Samefas verksamhet och kunde konstatera att Samefas produktion i långa stycken sammanfaller med den verksamhet som bedrivs av Telub och alltså kan samordnas med denna. Telub hade alltså ett klart intresse av att ta över Samefa. Förhandlingarna har också lett till det resultatet. Telub garanterar sysselsättningen för minst 150 av de omkring 200 personerna i Samefas personalstyrka. Vi har för vårt vidkommande inte kunnat finna annat än att rekonstruktionsgruppen har gjort alldeles rätt. Den har fullföljt förhandlingarna med Telub och träffat ett avtal. Men vad gör vi då med den del av personalen som Telub inte kan garantera sysselsättning? Vi kom vid överläggningen överens om att skapa en samrådsgrupp med representanter för företaget, Utvecklingsaktiebolaget och de anställda. Dess uppgift blir att söka underlätta övergången till annan verksamhet för dem som blir friställda men också att undersöka förutsättningarna för att under en längre övergångstid sysselsätta dem som är sysselsatta men varslade. Det är ett arbete som bedrivs. Överläggningar pågår med Telub om huruvida man skulle kunna hitta en konstruktion som motsvarar den som vi gjorde vid Sonab i Lövånger för att klara 100 jobb där uppe — där är man på väg att lösa den uppgiften. Om det skulle vara så att man här inte ens har följt trygghetsavtalets bestämmelser är det en fråga mellan facket och huvudmannen, och jag förmodar att de fackliga organisationerna inte kommer att underlåta att ta upp de förhandlingar som i det läget blir nödvändiga. Jag kommer självfallet att för departementets räkning underrätta mig om vad som har inträffat, på vilka grunder klagomål har anförts. Jag skall bara rätta till en punkt. De anställda uppger i sin skrivelse att jag vid överläggningar skulle ha sagt att ingen anställd skall känna oro, och detta tolkar man så att jag lämnade garanti för sysselsättningen hur lång tid som helst. Jag har sagt att vi skall gå så långt det över huvud taget är möjligt för att trygga sysselsättningen. Det menar jag att vi har gjort med det arbete som utförs inom samrådsgruppen.

Jag hoppas att man vid de fortsatta överläggningarna skall kunna klara den uppgiften. Jag står fast vid att vi så långt det är möjligt måste försöka lindra de svårigheter som måste uppstå för människorna också i ett sådant rekonstruktionsarbete som det vi nu bedriver. Men vi kan å andra sidan inte ålägga det företag som nu tar över antingen Utvecklingsaktiebolaget eller dotterbolagen att, om det inte finns marknadsmässiga förutsättningar för avsättning av produkterna, ändå garantera sysselsättningen. Om Statsföretag inte finner möjlighet till ett utvecklingsarbete som kan ge sysselsättning åt alla dem som i dag är anställda i Utvecklingsaktiebolaget kan vi inte ålägga företaget att ändå hålla kvar personalstyrkan. Det måste också vara meningsfullhet i arbetet. Men vi kan underlätta omställningen. Varför har vi då begärt att från STU några år framåt få medel för ett arbete i Utvecklingsaktiebolaget under Statsföretags huvudmannaskap? Jo, därför att vi förmenar att utöver det arbete som Utvecklingsaktiebolaget kan bedriva och kommer att bedriva för Statsföretag och dess bolags verksamhet bör Utvecklingsaktiebolaget kunna ha en sektor som ägnar sig åt uppgifter av extern karaktär. För att denna verksamhet. skall kunna påbörjas och byggas upp menar vi att det är rimligt att Statsföretag får medel till det utvecklingsarbetet från externt håll. dvs. från den statliga utvecklingsfonden. Är detta orimligt? De tankegångar som framförs när man yrkar avslag på ett sådant förfarande är för mig alldeles främmande. Huvudparten av de medel, omkring 300 milj.kr... som vi har i styrelsen för teknisk utveckling går ju till den privata industrin. Men skulle inte någon det därav kunna gå ull ståtlig industri eller statligt utvecklings och forskningsarbete? Jag tycker att man borde kunna föra även en sådan här debatt konstruktivt och diskutera vad det är som hänt i Svenska Utvecklingsaktiebolaget, vad det är vi behöver rätta till och vad vi kan göra för att hindra att en sådan utveckling som vi nu har bakom oss uppkommer igen. Får jag även i denna del börja med att uttrycka en viss förvåning över att man här inte vill medge att det är ett utvecklingsföretag vi diskuterar. Då det gäller ett utvecklingsarbete måste man från början vara på det klara med att det inte är möjligt att garantera när och i vilken omfattning ett helt godtagbart resultat kan uppnås. Nu sägs det att det är alldeles orimligt att man säljer företaget till andra institutioner eller till moderföretaget och att man inte tar något betalt utan kanske t.o.m. skickar med litet pengar. I vår redovisning över AB Carbox gör vi klart att utvecklingsarbetet inte är ett avslutat kapitel.

Vad jag saknat i den här diskussionen är den principiella debatten om ett utvecklingsarbetes förutsättningar och möjligheter, även när ett statligt företag bedriver ett sådant arbete. Jag vågar inte ha någon bestämd uppfattning om i vilken omfattning och i vilken takt det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs i det här landet ger något resuliat. Vad vi vet är att vi i vårt land via företag och institutioner lägger ut nära 3 miljarder om året för forskning och för utveckling av produkter, för att pröva nya produkter och vidareutveckla dem och så småningom påbörja produktionen. Det har sagts mig att man när det gäller nya idéer och innovationer är ganska nöjd om ungefär 10 96 av det som prövas så småningom kan utvecklas till att bli produkter som ger avkastning och återbäring. Av dessa 3 miljarder går förmodligen åtskilligt till arbeten som ligger ganska nära den tidpunkt då man kan uppnå ett resultat. Men varje utvecklingsarbete som man startar innebär ett risktagande, och man måste räkna med att det kan uppkomma förluster under de första åren. Så småningom kan arbetet ge återbäring, men det kan ta åtskilliga år innan man kommit dithän. Mot denna bakgrund kan jag inte finna att de kostnader vi haft för Svenska Utvecklingsaktiebolaget är sensationella, om mun miiter i de mått som jag här talat om. Vi är kritiska mot det arbete som utförts i Svenska Utvecklingsaktiebolaget av det skäler att man behållit en del av utvecklingsprojekten och därmed också en del av dotuerföretagen alltför länge. Deua påtalade jag redan 1974. Erik Hovhammar återgav från riksdagsdebatten om Svenska Utvecklingsaktiebolaget den 25 april 1974 ett uttalande som jag gjort: "Läser man noggrant vad industriministern har sagt. skall man finna att han de facto riktar en ganska hård krivik mor Utvecklingsaktiebolaget. och han ger också rätt bestämda direktiv för framtiden.” Vad var de direktiven? Jo, de var en uppmaning till Svenska Utvecklingsaktiebolaget att snabbare söka avveckla — dvs. försälja eller flytta över — en del av produktionsföretagen. Svenska Utvecklingsaktiebolaget skall inte — det har aldrig varit avsikten — utvecklas till att bli ett produktionsföretag. Det är det som ofta är risken med företag av den här typen. Man startar utvecklingsbolag i den goda avsikten att ta vara på idéer, utveckla produkterna fram till dess man har en produktion som ger återbetalning av en del av de kostnader man haft. Risken är att man i ett sådant utvecklingsbolag blir så intresserad av produktionen att man behåller dotterföretagen alltför länge. Vi har upplevt det i andra sammanhang. LKAB startade en gång i tiden ett utvecklingsbolag där utvecklingen gick nästan exakt i denna riktning. Nu har Svenska Utvecklingsaktiebolaget råkat ut för detta fenomen. Det är möjligt att vi skulle ha gripit in med en hårdare styrning från departementets sida, det är det som efterlyses. Här är ett avvägningsproblem: Hur mycket av egen handlingsfrihet skall vi lämna över till företagen, och hur hårt skall vi styra, I deta fall från departementets sida? Jag tog upp den frågan i december men fick inget svar vid det tillfället. Det var då som, om jag kommer ihåg rätt, herr Burenstam Linder kritiserade mig och Per Sköld därför att direktör Sköld i Statsföretag + en tdningsintervju hade sagt att han hade ev bra samarbete med industriministern, och att vi träffas då och då i departementet och diskuterar våra gemensamma problem. Mot det var herr Burenstam Linder ytterst kriusk och sade: Här ser man vilket hemlighetsmakeri det är, bakom stängda dörrar förs diskussionerna mellan industrininistern och Statsföretag. Det är inte lätt av alltid följa de råd som ges. särskilt inte I detta avseende där de gick I helt motstridiga riktningar. Jag har den principiella uppfattningen att riksdagens och regeringens uppgift är att lägga fast ramar. föreskriva den allmänna inriktningen för verksamheterna, följa och kontrollera dem, men att vi så långt det är möjligt skall undvika att gripa in i de olika företagens aktiviteter. Här har vi försökt följa den regeln och har inte gripit in i onödan. Självfallet skall vi lyssna till personalen eller företagsledarna om de ber om det, och se vad vi i sådana sammanhang kan göra. Här har talats mycket om det uttalande som revisorerna gjort och önskemålet om likvidationsbalansräkning. Det är riktigt att det gjorts påpekanden. Jag underrättade om att styrelsen diskuterat detta med revisorerna och att man var överens I princip om alt om vit höstas via riksdagen skulle få täckning med de 40 milj.kr. man då beräknade som uillräckliga för att undvika upprättande av iikvidationsbalansräkning. så krävdes det inte något sådant av revisorerna. Nu har revisorerna kommit ullbaka och begirt att man skall upprätta likvidavionsbalansräkning. vilket också styrelsen har gjort. Det intressanta är att styrelsen + det avseendet inte varit enig. Jag vet ant de fackliga representanterna i styrelsen liksom) ordföranden reserverat sig mot beslutet att upprätta on likvidavonsbalansräkning. De övriga har dock beslutat att en sådan skall göras. Man har också förhört sig med två av våra friåmsta experter på aktiebolagslagen. Den ene förordade upprättande av likvidationsbalansräkning, den andre ansäg att man kunde avvakta riksdagens beslut —- om riksdagen ställde dessa medel ull förfogande var upprättandet av en likvidationsbalansräkning i och för sig inte nödvändig. Meningarna delar sig alltså här. Frågan tveks inte vara så självklar som några av debattörerna här har gjort gällande. Jag är imnie sakkunnig på området utan har att lyssna till experter, och i detta sammanhang har meningarna visat sig vara delade. I vilket ratt som helst föreligger ju nu en sådan hkvidationsbalansräkning som man här har efterfrågat. Herr Burenstam Linder har frågat vilka det var som i juni månad fick kännedom om det krisartade läge som förelåg i Svenska Utvecklingsaktiebolaget. Låt mig uttrycka det så, att det var industriministern som fick beskedet. De tidigare besked som lämnats i frågan hade givit vid handen att några krisproblem i och för sig inte förelåg. men att det var angeläget att vi försökte åstadkomma en annan ordning. Vi fick den 5 maj i fjol en gemensam framställning från Statsföretag och Svenska Utvecklingsaktiebolaget med en hemställan om att förhandlingar om överföring av Svenska Utvecklingsaktiebolaget till Statsföretag skulle tas upp mellan staten och Statsföretag. Vi hade i princip accepterat detta men parallellt gjorde vii industridepartementet en utvärdering om Svenska Utvecklingsaktiebolagots verksamhet. Två utomstående konsulter ansvarade därvid för denna utvärdering. Det är anledningen till att vi inte vidtog andra åtgärder. Med den kunskap som vi hade om Svenska Utveeklingsaktiebolaget hade vi fråm till juni månad 1975 inte anledning utt vidta andra åtgärder. Om Samefa hade gått med en förlust på kanske ytterligare åtskilliga tiotal miljoner -- utöver de 17 miljonerna -- då kunde det ha varit aktuellt att diskutera ett samordningsförfarande, dvs. en överföring av Utvecklingsaktiebolaget och en del av dess dotterbolag till Statsföretag. | Nu ställdes vi inför dessa krisartade problem, och vi måste självfallet vidta åtgärder för att söka lösa dem. Jag hänvisar i det sammanhanget till de förslag vi lade fram i fjol. Vi påbörjade — vilket vi också anmälde till riksdagen — ett rekonstruktionsarbete. och på detta grundade sig det nu föreliggande förslaget. Jag vill till detta göra bara den reflexionen att man måste ha klart för sig att utvecklingsarbetet för en del av de dotterbolag som nu överförs ännu inte är avslutat. Kostnaderna för detta utvecklingsarbete är inte heller helt borta. Tvärtom måste det företag som nu tar över verksamheten framöver delvis binda sig för ytterligare utvecklingskostnader innan en produktverksamhet som ger en någorlunda rimlig avkastning kan garanteras. Jag kommer därvid tillbaka till min principfråga. Skall staten svara för ett utvecklingsarbete och ta de kostnader detta medför? Jag upprepar att dessa kostnader innebär ett risktagande så till vida att man inte nu kan säga när verksamheten kommer att ge avkastning. Avkastningen ligger kanske år framåt i tiden — hur många är svårt att säga. Men man måste ta på sig ansvaret för att utvecklingsarbetet fortsätter. Skulle det sedan visa sig att det varit en felsatsning, då får man lägga ner verksamheten. Det intressanta är emellertid att man i rekonstruktionsledningen och det företag som är berett att ta över har varit överens om att verksamheten i de dotterbolag vi nu diskuterar bör kunna ge avkastning så småningom — jag upprepar så småningom. Något ger det redan nu. Som jag sade, ställs det också krav på de mottagande företagen att fortsätta verksamheterna och så långt det är möjligt ge garantier för sysselsättning åt dem som nu flyttas över. Det ansvaret har vi tagit vid de förhandlingar som bedrivits. un Jag kan inte se annat än att rekonstruktionsgruppen har utfört ett bra arbete. Skulle det ha brustit något i fråga om samrådsförfarande — jag skall undersöka vad som ligger i den skrivelse som uppenbarligen har kommit men som jag ännu inte har tagit del av — så skall vi naturligtvis diskutera det. Jag upprepar att för den personal som är anställd i Samefa gäller att vi har tillsatt en arbetsgrupp och att vi skall undersöka alla de möjligheter som kan stå till buds för att bistå dem som i dag inte kan garanteras en kontinuerlig sysselsättning. Herr talman! Jag har i huvudsak självfallet velat uppehålla mig vid Utvecklingsaktiebolagets verksamhet. Det skulle naturligtvis vara intressant att ta upp också ett rent principiellt resonemang om statlig företagsamhet. Jag är beredd att göra det, men vi får väl tillfälle då det gäller varven, då det gäller stålverket och i andra sammanhang.

Att driva statliga företag är därför inte något självändamål. utan det är uppgifter med mycket bestämd inriktning som svarar mot medborgarnas önskemål. Parallellt med det ligger också att vi bör göra ett åtagande i fråga om utvecklingsarbetet. Vi kan inte eller har inte rätt att helt överlämna till privata företag att bedriva sådant arbete. Jag är den förste att erkänna att här har det i långa stycken gått snett, men jag bestrider att en del av de produkter som man är i arbete med inte är av värde och utomordentlig betydelse. Alla de som har sysslat med de här uppgifterna — 1 Utvecklingsaktiebolaget, i de produktionsföretag som i dag arbetar med produkterna — har inte utfört ett meningslöst arbete, vilket det kan uppfattas som när man lyssnar till den kritik som har framförts mot att staten över huvud taget har ägnat sig åt den här verksamheten. Stansaab, som tillhör världens främsta företag inom sitt område, arbetar med produkter som ursprungligen kommit fram inom Utvecklingsaktiebolaget. Carbox tillmäts också utomordentlig betydelse — jag skulle kunna räkna upp en rad företag och de produkter som de är sysselsatta med. Vi har å andra sidan att uppmärksamma och ta hänsyn till att i produktionsföretagen har det gått snett. Det har vi kritiserat. men vi har då anledning att också söka dra lärdom av den utveckling som vi har bakom oss och i konstruktiv kritik diskutera hur vi skall lägga upp verksamheten för framtiden för att om möjligt undvika att komma i ett sådant läge som vi nu har befunnit oss i. Jag tycker att också oppositionen skulle ha ett intresse av att medverka i en sådan debatt och ta det ansvar som är ägarens. Man frågar: Varför skall Investeringsbanken och Statsföretag ha peng ar? Det är ju en gemensam kassa. Låt Statsföretag och Investeringsbanken betala. Men skall vi då ställa dessa företag i en sådan situation att vi försämrar deras möjligheter i det ordinära arbetet? Det är riktigt att vi under sommaren diskuterade med Investeringsbanken om dess medverkan för att lösa ett krisproblem som vi då befann oss i. Vi kan aldrig lämna sådana garantier som att säga att ni får tillbaka pengarna. Men vi kan säga att vi är beredda att gå till riksdagen och begära medel som ger oss möjlighet att soulagera Investeringsbanken för dess medverkan under sommaren. Jag tycker det är rimligt att ägaren också för Svenska Utvecklingsaktiebolaget tar på sig det ansvaret. Om man nu genom att låta bli att besluta om medel till Statsföretag och Investeringsbanken uppnår syftet att kritisera industriministern eller regeringen, så tycker jag det är dåligt camouflage. Man undviker den reeha diskussionen om vad ägaren i sammanhanget bör ta på sig, den ägare som ändock startat Svenska Utvecklingsaktiebolaget och dess verksamhet. Ägaren skall ju också nogsamt pröva hur man skall rekonstruera verksamheten och ge förutsättningar för framtiden. Såsom planen ligger i propositionen och i näringsutskottets betänkande tror jag att Utvecklingsaktiebolaget och de företag som ingått i gruppen och nu flyttas över till andra huvudmän kommer att ha en rejäl chans att utvecklas för framtiden och så småningom också ge återbäring på det kapital som vi har satsat.

Herr talman! Industriministern började sitt anförande med att kommentera villkoren för de anställda. Det var glädjande, för det uppfattar vi väl alla här i kammaren som ett viterst väsentligt inslag i den problematik vi nu brottas med. Vi fick höra att industriministern inte haft tillfälle att ta del av de handlingar som de anställdas organisationer sänt över. I det läget är det kanske inte korrekt att här hämta sin argumentering ur dessa handlingar. För min del inskränker jag mig till förhoppningen — som hos mig är en förvissning - att industriministern med intresse kommer att ta del av de synpunkter som framförts från de anställdas sida. Jag knyter i stället an till en annan sak som togs upp av industriministern, nämligen att man borde få till stånd ett principiellt resonemang om vilken skyldighet staten har att bedriva forskning och utvecklingsarbete genom något av sina organ och hur detta organisatoriskt skall klaras. Det är naturligtvis en mycket viktig sak. Jag vill säga detsamma som jag tillät mig säga nyss om personalen, att vi väl alla är medvetna om att vi här hanterar viktiga problem. Vissa gemensamma intressen för folkhushåttet måste tillgodoses genom forskning och utvecklingsarbote. och det kan vara rimligt i vissa situationer att sådant bedrivs i statlig regi. Att säga att den hittillsvarande uppläggningen inte har varit lyckad är väl närmast ett understatement. Det har varit en symbios av forskning, driven i vissa fall av erkänt skickliga forskare, och kommersiella intressen, drivna i vissa sammanhang av numera erkänt inkompetenta företagsledare. Det är risk att man når samma resultat om man går vidare på denna linje. Jag kommer själv från en universitetsstad, och där hör man ibland att forskare uttalar sig med stor skepsis mot vad de kallar ”det forskande ämbetsverket”. Med detta menar man en symbios. ett samliv, mer eller mindre påtvingat, mellan forskare med deras arbetsstil och deras målsättning och ämbetsmän med deras arbetssätt och deras målsättning, som ibland i negativa termer kan kallas för byråkrati. Jag vet inte om statsrådet Johansson och regeringen i övrigt har haft tillfälle att ta del av det anförande som Lunds universitets rektor höll vid studentuppvaktningen den 1 maj. Det låter ju som om det vore ett glatt tillfälle, men jag vill försäkra att de synpunkter som där framfördes på den ”hämmande hand” som lagts över den fria forskningen genom en alltför långt gången byråkratisering inte var några glädjande besked. Nog har man väl lärt sig under livets gång att det är bra att veta var man står, vad en sak kostar och vad en sak avkastar. Det är det man tydligen inte har vetat i industridepartementet. Det ger anledning till det påstående som jag framförde nyss, att man för statligt forskningsoch utvecklingsarbete bör söka nya former. Den nuvarande formen är strängt taget en gammal bekant inom svensk förvaltning - man avsätter vissa kommersiellt vägbara nyttigheter som ersättning för ett arbete.

Systemet gick ju sedan ned till soldattorp m.m. Det har man också funnit skäl att avveckla. Jag tror inte man skulle finna det lyckligt att gå vidare på denna väg — att avsätta vissa kommersiella värden för att finansiera de icke-kommersiella intressen som man vill främja. Nå, detta har nu skett, och man går faktiskt vidare på den vägen genom uppläggningen att Statsföretag skulle ta över Utvecklingsaktiebolaget med en del av dess dotterföretag. Man har protesterat från Statsföretags sida — det vet vi — genom att man säger att här kommer nu in en rad företag med mer eller mindre underlig målsättning och en målsättning som i stort sett inte alls passar inom Statsföretags ram. Nej. låt oss få det dithän att den forskning, som lämpligen bedrivs genom staten, redovisas i fråga om sina kostnader och, om dessa kost nader ter sig rimliga, får täckning direkt genom anslag. Då skuile man få en helt annan uppfattning om vad detta kostar och vilken nytta det gör än vad man f.n. får.

Då skulle man slippa detta skjutande fram och tillbaka från företag med goda resultat till företag med sämre resultat eller rent av dåliga resultat, som i allra högsta grad försvårar insynen från 'deras sida som har det yttersta ansvaret. Jag har tillåtit mig förut att klaga på - och den meningsriktning jag tillhör har i andra sammanhang gjort detsamma — dessa koncernbidrag som skjuts fram och tillbaka. Om ett antal svaga företag införlivas med Statsföretagsgruppen kanske dessa i fortsättningen kommer att existera på koncernbidrag från Tobaksbolaget, eller vad det nu kan vara fråga om. Dels är detta till bekymmer och en viss förargelse för dem som lämnar ifrån sig av sina genererade resultat, som de skulle vilja själva förfoga över i mer närliggande verksamhet, dels — jag upprepar det —- försvårar det insynen för deras del som har det slutgiltiga ansvaret. För att summera: Det skulle vara en nåd att stilla bedja om att man lugnt och klart redovisade vad statliga forskningskostnader uppgår till för belopp och försökte tala om vilka nyttigheter som på sikt kommer fram av dessa insatser, Jag vill framhålla att sådant i många fall kommer fram först på sikt! Låt oss ta ett exempel på hur olika bedömningarna kan vara. Industriministern talade om Carbox och vilka framtidsförhoppningar som ligger i det företaget. Eftersom affären väl i stort sett är uppgjord föreställer jag mig att industriministern vet vilka poster det är fråga om — å ena sidan vilket betalningsansvar för redan konstaterade förluster som köparen skulle ta på sig, å andra sidan vad köparen presterar i form av betalning till den nuvarande ägaren. Då vet också industriminstern att det blir en synnerligen smal marginal som kommer fram däremellan. Och den marginalen måste rimligen vara vad man värderar de gjorda forskningsresultaten till i dag — en diskontering av det framtida värdet av dem. Jag gissar att herr talmannen — talmännen har hunnit växla medan jag stått här i talarstolen ganska länge — är angelägen om att vi inte skall blir för mångordiga. Bara en liten sak till. Herr Wååg menade att det förelåg ett motsatsförhållande mellan å ena sidan ett yttrande av herr Burenstam Linder, som närmast var ett citat ur propositionen och tidigare uttalanden från industriministern om hur valhänt SUAB skötts. och å andra sidan det goda betyg som det samlade utskottet avger beträffande vad som nu sker i Svenska Utvecklingsaktiebolaget. Någon sådan motsats föreligger faktiskt inte. De negativa beskeden hänför sig till en tid som nu är, hoppas vi, historisk. De positiva omdömena hänför sig till den verksamhet som bedrivs nu av en erfaren och omdömesgill man. som tidigare har visat prov på dessa egenskaper när han varit ledare för Tobaksbolaget och där fått fram effektiv organisation, god hushållning och goda resultat. " Direktör Olof Söderström var i utskottet den 20 april — jag tror att jag säger rätt — och lämnade oss besked om den avvecklingsplan som föreligger. Det gjorde i varje fall på mig ett starkt intryck och ledde till att jag oförbehållsamt kunde ansluta mig till de positiva omdömena om vad som under hans ledning sker och som vi skall hoppas ger goda resultat. Jag menar personligen att den målsättningen ligger mycket nära den målsättning som vi moderater pläderar för i år och som vi pläderade för också i fjol. Hade vi i fjol fått gehör för våra synpunkter skulle avvecklingen ha kunnat gå väsentligt mindre smärtsamt än den nu gör.

Herr talman! Jag vill i likhet med herr Regnéll ta upp personalens syn på hur rekonstruktionsgruppen.har arbetat. Jag tror att industriministern känner till de här uttalandena rätt väl, eftersom materialet är baserat på den uppvaktning som ägde rum för statsrådet. Men vi kanske kan få återkomma till en del av de synpunkter som framförts sedan herr Johansson har fått ta del av materialet i dess helhet. Vad som är väsentligt att säga redan nu är att det uppenbarligen föreligger en viss oenighet om vad som kan vara det bästa för Samefa. Man skall komma ihåg att personalen tar till orda mot bakgrund av att företaget har haft rätt storvulna planer både i fråga om investeringar och i fråga om anställande av ny personal. Under 1975 nyanställdes vid Samefa faktiskt inte mindre än 82 personer. Den sista kom enligt uppgift så sent som i september 1975. Man har också i ett tidigare, f. ö. ganska närbeläget skede utlovat en fördubbling av personalen år 1976. Det är alltså mot den bakgrunden som personalen nu reagerar, och det tycker jag är värt att påpeka.

Herr talman! Det finns i den här debatten naturligtvis många inslag som är intressanta. Jag skall för min del inte ta upp behovet av utvecklingsbolag eller inte, och inte heller utifrån den här debatten komma med några generaliseringar om statlig resp. privat företagsamhet. Jag vill i stället ägna mig åt riksdagens och regeringens ansvar som ägarrepresentanter och vad de aktuella misslyckandena har lett till för den berörda personalen. Jag tycker det finns anledning att ta detta på mycket djupt allvar. Det har naturligtvis också konsekvenser för hur statlig företagsamhet betraktas i olika avseenden när det gäller att hävda principer om anställningstrygghet och företagsdemokrati, som vi så ofta talar om. Mot den bakgrunden skulle jag önska litet mer preciserade uttalanden av industriministern, inte minst som svar på de krav som har framställts från personalens sida i samband med uppvaktningar. Jag hänvisar till den senast framkomna skrivelsen, som jag tycker att personalen gjort rätt i att skicka till riksdagen. Vi bör känna till också personalens synpunkter på den här frågan, och skrivelsen är i högsta grad motiverad mot bakgrund av den besvikelse som man känner. Utan att gå in i skrivelsens detaljer — eftersom statsrådet inte har läst den — nöjer jag mig i stället med att hänvisa till den tidigare gjorda uppvaktningen i mars månad. Jag vill alltså i första hand ägna mig åt situationen för de anställda i Samefa.

Man övertar helt enkelt inga förpliktelser gentemot personalen, utan man övertar det sanerade Utvecklingsaktiebolaget. Det är den första punkten. Den andra punkten gäller det köpeavtal som nu finns med Telub för Samefas del. Där heter det att man om möjligt skall vidmakthålla sysselsättningen för 150 personer.i Kungsör under två år. Det är alltså en klar reducering av den nu befintliga personalen, och det är en i tiden begränsad förpliktelse. Den tredje punkten återfinns i propositionens text, när man konstaterar vad som hittills har hänt, nämligen att personalstyrkan i Samefa sedan senhösten 1975 reducerats med ca 45 personer genom, som det brukar heta, naturlig avgång. Det är klart att den siffran innehåller väldigt mycket besvikelse på det personliga planet. Människor känner helt enkelt otrygghet. och därför slutar de. Jag skulle kunna anknyta till ett annat fall i Stockholmsregionen som har varit aktuellt för inte så länge sedan. Det gäller den avdelning av Sonab som har funnits i Vällingby. Det finns personal som har varit anställd både där och i Samefa. och det är begripligt om denna upplever aut den blir orimligt hårt drabbad av misslyckande inom den statliga sektorn. Som nämnts här tidigare har 82 personer anställts under 1975, och en del av dem på mycket sent stadium. Det är mot bakgrund av dessa fyra punkter som jag vill ta upp några frågor i anledning av vad de fackliga organisationerna krävde redan vid uppvaktningen i mars. Om jag har förstått sammanfattningen av den kontakten med statsrådet Johansson, så var statsrådet då positiv till de krav som facket har ställt. Men den därefter senast ankomna skrivelsen visar att facket inte upplever att dessa krav har tillgodosetts i tillräcklig omfattning. De har tillgodosetts i mycket ringa omfattning. För det första gäller det omplaceringsfrågan för dem som blir arbetslösa i den här regionen. Från Stockholms sida brukar vi inte klaga så mycket över att vi förlorar arbetsplatser eftersom vi har en stor och differentierad arbetsmarknad. Men detta är alltså, som jag har varit inne på tidigare, oerhört hårt drabbade anställda som nyligen har blivit rekryterade. Då är det rimligt att ställa större krav på arbetsgivaren i det här fallet när det gäller omplacering på orten än man kanske annars kan göra. För det andra är det fråga om hur länge de är garanterade anställning. I varje fall för mig är det i de handlingar som vi har att behandla i dag oklart vilken förpliktelse som här egentligen gäller från Samefa eller från någon annan som är beredd att överta Samefas skyldigheter. För det tredje gäller det i vilken utsträckning man har använt avgångsvederlag för att stimulera fram en naturlig avgång — människor som är beredda att sluta om de bara får ekonomiskt bistånd i sammanhanget. För det fjärde gäller det statsrådets kommentar till varför de fackliga organisationerna inte har haft rimliga möjligheter att påverka det köpeavtal som har slutits med Telub — för det har man uppenbarligen inte haft. Det är fråga om ett krav som statsrådet Johansson tidigare har bejakat. Jag skulle gärna — och inte bara för min egen del utan i högsta grad för de berörda — vilja ha en kommentar på dessa fyra punkter från industriministern.

Herr talman! Frågan om likvidationsbalansräkning är kanske inte så stor, men jag tror det är ostridigt att föregående år var läget sådant att likvidationsbalansräkning borde upprättas. Man är ju inte tvungen enligt aktiebolagslagen att göra en likvidationsbalansräkning om man inte vill. Gör man det inte innebär det bara att styrelsen står personligt ekonomiskt ansvarig och den risken kan ju styrelsen ta, om man tänker sig att nog kommer skattebetalarna alltid att anslå pengar till det här. Huruvida några experter, efter det att riksdagen förra året hade gett 40 miljoner till bolaget, tyckte att det kanske inte var någon anledning att upprätta likvidationsbalansräkning vet jag inte. Jag har yttrat mig om 1975, och då anser jag det ostridigt att en sådan borde ha upprättats eller åtminstone att styrelsen, eftersom likvidationsbalansräkning inte lingsaktiebolaget, upprättades, stod personligt ekonomiskt ansvarig. Industriministern sade att de reservationer som innebar att man inte ville anslå pengar åt olika håll för att täcka förlusterna i Svenska Utvecklingsakticbolaget var någon sorts camouflage för att man ville komma åt regeringens näringspolitik. Ja, det behövs inget camouflage på den punkten, herr industriminister. Jag är beredd att ofta och med väldigt hög röst i valrörelsen upprepa att de erfarenheter som vi haft av denna näringspolitik är inte sådana att väljarna med bevarat sinneslugn skulle kunna tänka sig att se fram mot ett näringsliv socialiserat på det sätt som den socialdemokratiska politiken innebär. Vi har också hela tiden öppet sagt att detta utvecklingsbolag tror vi inte på — det har vi genom åren sagt, ända sedan det skulle startas 1968. Det beror inte på att vi skulle vara motståndare till tanken att det behövs utveckling i statliga företag. Jag skulle vara den förste att kritisera låt mig säga Kabi, om man inte bedrev forskning där. Men jag har varit skeptisk till tanken på ett sådant här utvecklingsbolag. Det har att göra med att ett konglomerat som detta är oerhört svårt att sköta — det visar all erfarenhet. Utveckling och forskning är också någonting som är väldigt svårt att klara. Försöker man slå ihop dessa två saker kan man vara nästan bergsäker på att det blir stora svårigheter. Om man dessutom nalkas den svåra uppgiften från en utgångspunkt som innebär så mycken retorik och så mycket yvigt prat om att eftersom det här är samhälleligt har man speciella förutsättningar att klara uppgiften. så kommer det bergsäkert att gå åt skogen — och det har det ju också gjort. Herr talman! Denna regering, som ofta vill göra sig till tolk för planhushållningen och dess finess, har ju under det här riksdagsåret inte ens lyckats planera sina egna propositioner så att de kunnat föreläggas riksdagen i tid, utan riksdagen står under de närmaste veckorna inför en orimlig arbetssituation, som också måste inskränka möjligheterna till debatt. Därför är det faktiskt en hel del frågor som herr industriministern tagit upp som jag nu inte tänker gå in på. Men jag vill i alla fall påpeka att den omständigheten att industriministern i debatten i december inte gav något riktigt svar och inte fäste uppmärksamheten på problemens verkliga innebörd. såsom det i revisionsberättelsen mycket klart framstår att de har tett sig under förra året, är utomordentligt allvarlig. Det är att vilseleda riksdagen. Det är att förneka rimliga krav på insyn. Eftersom industriministern ofta talar för insyn — och det är för all del bra tala för det — skulle det vara bra om han också /evde så och inte, så fort det blir litet politiskt känsligt. avstod från att meddela vad som bör meddelas. Det är också mot den bakgrunden som jag är djupt oroad, om socialdemokraterna skulle ha möjligheter att genomföra vittsyftande planer på ett allt längre drivet socialistiskt näringsliv, i vad gäller både sysselsättning och utveckling — det är den mera ekonomiska sidan av saken - och när det gäller hur själva makten inom den maktkoncentrationen skulle komma att utövas eller inte utövas.

Herr talman! Det är tydligen eu önskemål att vi inte förlänger denna debatt alltför mycket, och därför skall jag nu inte ta upp någon diskussion om huruvida vi skall ha någon statlig företagsamhet eller inte.

Det är alltid en avvägningsfråga hur mycket man skall satsa och hur långt man skall gå. Här är vi nu inne på utvecklingsarbetet och på Svenska Utvecklingsaktiebolaget. där jag tidigare har förklarat min ideella ståndpunkt. Jag hälsar med tillfredsställelse det uttalande som här har gjorts, att vi självfallet skall bedriva ett utvecklingsarbete och att det också skall göras gemensamma ansträngningar för att komma till rätta med de svårigheter som vi utan tvekan har upplevt under några år. När jag talade om de stora kostnaderna, så gjorde jag jämförelser med de totala belopp som vi lägger ut varje år för utveckling och forskning. Och bortsett från AB Samefa, sade jag, kan jag inte finna att det ligger något sensationellt i de kostnader på 182 milj.kr. vi haft under åtta år för utvecklingsarbetet och för driften vid vissa företag. Det som har väckt uppmärksamhet är personalens skrivelse. Jag har ännu inte hunnit läsa den, men jag har redovisat för den uppvaktning som gjorts och mina uttalanden vid det tillfället, uttalanden som jag självfallet står för och kommer att stå för. Och när jag var I Växjö I måndags och besökte Telub AB, så hade jag också ett samtal med företrädare för SIF, SALF och Metalls avdelning vid företaget. Man väntade då på eftermiddagen representanter för motsvarande organisationer i Kungsör och sade att man hade ett utomordentligt gott samarbete med dem. Jag vill också nämna att den arbetsgrupp som har till uppgift att utreda hur man skall klara problemen för dem som varslats om att inte in få behålla sin sysselsättning hade sammanträde så sent som i går. Det är en bekräftelse på att denna arbetsgrupp är i arbete för att söka lösa en del av de problem som personalen onekligen ställs inför och som vi naturligtvis måste känna ett ansvar för att lösa. Jag tycker att det är en fin ambition som kommer till uttryck när man här säger att staten så långt det är möjligt skall vara föregångare på det här området. Men om vi inte har möjlighet att bedriva en produktion som vi kan finna avsalu för, kan vi inte bara fortsätta verksamheten. Det begär man inte av andra företag. Man kan begära att företaget undersöker möjligheten att lägga in annan verksamhet, men det är också i nuläget ett problem. Det åtagande som Telub har gjort är att sysselsätta 150 personer —- det är alldeles riktigt. Vi kan inte begära att det skall gälla mer än för de närmaste två åren. I det ögonblick som man trätt in och tagit över företaget har man naturligtvis för avsikt att fortsätta verksamheten. Man tror ju också på den produkt som är den huvudsakliga i Samefas verksamhet. Vad vi här har att notera och självfallet också kan beklaga är att Samefa hösten 1974 bestämde sig för en investering. Från företagsledningens sida föreslogs en omfattande investering som styrelsen godtog, även om den i efterhand har sagt att den gjorde det med tvekan. Jag redovisade detta i december, och Svenska Utvecklingsaktiebolaget också. Industridepartementet var aldrig inkopplat på detta. Denna investering innefattade nya lokaler, utrustning och nyanställning av ett 80-tal människor för vilka man inte hade någon produktion som man kunde satsa på. Detta var utomordentligt beklagligt. Det är ungefär dessa 80 personer som man nu måste varsla om uppsägning. Vad vi kan göra är att se till att alla ansträngningar som kan göras görs för att lösa också deras problem. Jag har redan tidigare sagt att Jag är beredd att närmare granska den skrivelse — jag förmodar att också - Jag kan få ta del av den - som personalen har lämnat och att med re konstruktionsgruppen diskutera hur man har förfarit. Men jag vill gärna rätta till åtminstone ett missförstånd, som jag uppfattat det. Personalen från Samefa har varit uppe i departementet och sagt att man är medveten om att förhandlingar pågår med Telub men att man önskar att Samefa skall övertas av Statsföretag. Vid den tidpunkten hade vi haft överläggningar med Statsföretag och fått alldeles klart för oss att Statsföretag inte var berett att ta över Samefa. Då är det rimligt att man flyttar över aktiviteterna till Telub. Den uppgift jag har, åtminstone från Kungsör, är att personalen ställer sig positiv till detta arrangemang.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att statsrådet säger att alla ansträngningar skall göras för att skydda just de 80 som på felaktiga grunder anställdes av Samefa så sent som 1975 och som. nu är varslade om uppsägning. Det är klart att man skulle önska litet mera preciserade garantier och försäkringar. Mot bakgrund av att statsrådet inte har läst den sist inkomna skrivelsen från personalen skall jag inte på den punkten pressa på. Men en sak framstår efter den här debatten som ganska klar, och det är att de uttalanden som industriministern gjorde till personalen vid uppvaktningen i mars enligt deras uppfattning inte har fullföljts. Då är det bara att önska att industriministern fullföljer dem mera energiskt framöver.

Herr talman! Det verkade som om industriministern trodde att jag inte skulle våga åka till Luleå eller Göteborg och förkunna mina idéer. Vi har ju för tillfället inte möjlighet att fördjupa oss i den här debatten, men jag kan lova industriministern att jag är beredd att åka till båda ställena. Jag har varit där, och jag skulle itrte ha något emot att under valrörelsen ha en debatt med industriministern på bägge ställena. Det går bra att tacka ja till det. lingsaktiebolaget, den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Motion 640 om undersökning av möjligheterna till gruvdrift i norra Hälsingland samt i delar av Västernorrlands och Jämtlands län' har tillkommit av två olika skäl. Det viktigaste är naturligtvis att man i just det här området har en undersysselsättning, som är synnerligen besvärande. Därför försöker man hitta nya möjligheter till arbete för befolkningen i form av gruvdrift. Men det finns också ett annat skäl, och det är att vi har ett behov av att verkligen undersöka hur mycket malmförekomster vi egentligen har i det här landet. Vi får alltså inte se på den här frågan i för kort perspektiv. Före jul ställde jag av samma skäl en fråga till industriministern gällande statligt initiativ för eventuell gruvdrift i Baståsområdet. Senare kontakter med gruvexperter har gjort att motionen upptar ett avsevärt större område för prospektering, eftersom dessa experter menar att malmförekomsten finns i ett brett bälte från havet rakt in över landet, vilket styrks av de fyndigheter Boliden gjort i bl.a. Ljusdal och delar av Jämtland. Utskottet har utförligt skildrat industriministerns svar på min fråga, där han bl.a. uttalade att en mera allmän inventering av mineraltillgångarna i landet är aktuell och att då dessa fyndigheter kan bli uppmärksammade. Utskottet påpekar att nämnden för statens gruvegendom har ansvaret för att gruvegendomen tas till vara på bästa sätt och där så är lämpligt utökas. Det är ju statens geologiska undersökning, SGU. som svarar för prospekteringen, och det är nämnden som skall bedöma var i landet de statliga resurserna för prospektering efter metaller bör sättas in. Det är naturligt att det då kommer att bli en begränsad prospektering, eftersom vi tydligen anslår alltför litet pengar för att göra en genomgående prospektering av hela landet. Jag har alltså full förståelse för utskouets mening att det i. v. bör vara så att SGU koncentrerar sina ansträngningar till mer löftesrika fyndigheter än de som kan finnas i det här bältet. men ä andra sidan har jur litet svårt att förstå hur man med bestämdhet skill kunna säga vad som är löftesrikt eller inte när man inte har gjort en totalprospektering av landet. En mineralpolitisk utredning är tillsatt för att utforma förslag till hur samhällets behov av mineralresurser skall tillgodoses på sikt. Om vi ser på det nuvarande läget inom mineralförsörjningen kan vi konstatera att det för ett par år sedan fanns sammanlagt 173 gruvor och mineralbrott i Sverige som sysselsatte omkring 82 000 personer. Exportintäkterna från järn och stål svarade för 8 26 av den totala exporten eller, uttryckt i kronor, 4,2 miljarder. Icke-järnmetaller inbringade drygt 1 miljard kronor. Nr 125 Det finns många som menar att vi inom Sveriges gränser har större Torsdagen den mineralkoncentrationer — t.ex. krom och nickel - om bara tillräckligt är sysselsatta med prospektering och av dessa endast en handfull med inventering av industriella mineral. Våra möjligheter att undersöka na turtillgångarna i berggrunden är därmed begränsade. I dag importerar vi ett stort antal mineral som med stor sannolikhet finns inom landets intills inriktats på ett relativt fåtal mineral. Eu mer helhetsbetonat syn sätt på utvinning av mineral och metaller börjar nu göra sig gällande och kan troligen ge som resultat att nya fyndigheter påvisas där gruv brytning i dag inte är påtänkt, t.ex. i norra Hälsingland. Likaså råder en betydande brist på moderna geologiska kartblad inom stora delar av landet — dessa kartblad ligger till grund för den ekonomiska värderingen en väl utbyggd och planerad geologisk verksamhet leder till ökad kunskap om naturtillgångarna i berg och jord och bidrar till en välbalanserad sam hällsekonomi. Geologsektionen inom Sveriges naturvetarförbund har fört fram de här synpunkterna i samband med ett seminarium som man anordnade för ett par månader sedan i Stockholm. Under de allra senaste veckorna har geologernas synpunkter kraftigt understrukits av en expert på det här området, nämligen avgående LKAB-chefen. Enligt en intervju i Da gens Nyheter menar herr Lundberg att det fordras en ordentlig upp heter. Han är synnerligen kritisk på den här punkten; i dag arbetar vi här i landet delvis med kartor från 1880-talet. säger han, vilket visar att geologin är en hopplöst omodern organisation. Han håller med om att det blir dyrt att kartlägga vår berggrund och jord och samla'in alla grundfakta, men han menar också att det betalar sig i längden. Herr talman! Även om det just nu inte anses lönsamt att närmare undersöka fyndigheterna i norra Hälsingland så har jag ändå förhoppningen att den delen såväl som andra delar av landet snarast blir föremål för mera långsiktiga undersökningar med hänsyn till både behovet av sysselsättningsskapande åtgärder och landets behov av malm under lång tid framåt.

Utvecklingen i västra Hälsingland kan kort illustreras med följande siffror: 1929 var folkmängden där 38 000 personer. År 1975 var den knappt 22 000. En fjärdedel är pensionärer. 1 632 personer är förtidspensionerade. Mellan 1960 och 1974 flyttade 3 000 ungdomar ut från Ljusdals kommun. Utan att gå till någon överdrift kan man konstatera att befolkningspyramiden i Ljusdal är ingen pyramid längre utan ett timglas. En av de ledande socialdemokraterna i Ljusdal säger så här om situationen: ”Vi har elljusspår. flygfält som skall byggas ut, skidbackar. stora samlingslokaler för kulturliv. Det är bara arbete som saknas. Och vad hjälper det att vi skickar in uppgifter till regeringen år efter år om läget, när ingenting händer. Snart blir det ingen kvar här. Den som går sist får väl släcka ljuset.” Jag är medveten om att Ljusdal naturligtvis inte ensamt är drabbat av bristen på sysselsättning. Situationen är likartad där och i många andra skogslän i vårt land. Orsaken till denna utveckling är kapitalismen, de stora privata skogsbolagen. Bergvik och Ala, Korsnäs-Marma och Iggesunds bruk har styrt utvecklingen i Ljusdal. På 1950-talet var Ljusdal en trämetropol där de stora skogsägarna hade sina förvaltningar. Nu har skogsbolagen flyttat sina kontor, televerket har flyttat, SJ rationaliserar. Skogsbolagens hänsynslösa centralisering fortsätter även i dag.

Jag har velat lämna denna bakgrund för att förklara hur angeläget det är att alla åtgärder nu vidtas för att vända den negativa befolkningsutvecklingen i Ljusdal. Kommunala instanser samt fackliga och politiska organisationer har vid ett flertal olika villfällen uppvaktat regeringen och andra myndigheter med krav om ati staten tar initiativ till byggandet av on statlig basindustri i detta område finansierad av AP-medel. Skogen kunde då vara lämplig råvara för en sådan basindustri. Nu har man visserligen signalerat byggandet av ett statligt industricentrum i Ljusdal. Men detta räcker inte. Staten har också ansvaret för att garantera att det blir sysselsättningsmöjligheter i detta industricentrum. När det gäller den aktuella frågan i vår motion så anser vi motionärer att en kartläggning av malmförekomsterna i västra Hälsingland kunde vara ytterligare en möjlighet att skapa sysselsättningstillfällen. Det är möjligt att resultatet skulle bli negativt efter denna kartläggning, alltså att fyndigheterna är för små för att löna sig för en industriell brytning. Men detta kan man ju inte uttala sig om förrän undersökningen genomförts. Vad jag kan förstå har inga undersökningar av någon nämnvärd omfattning företagits i västra Hälsingland. Boliden AB har gjort vissa prospekteringsarbeten begränsade till Ramsjö-delen. Däremot har ingenting gjorts i övriga delar av kommunen, Färila, Los för att nämna några platser. Det är ett allmänt intresse inom Ljusdals kommun att denna prospektering skall genomföras. Bl. a. har Ljusdals kommun nyligen i sitt näringspolitiska program ställt detta krav. Jag är naturligtvis medveten om att SGU har begränsade ekonomiska resurser och att anslagen bör höjas betydligt. Trots detta bör man ta hänsyn till närings och befolkningsmässiga motiv vid val av områden som skall bli föremål för prospektering.

Herr talman! Med hänvisning till ett enhälligt utskott och till den utförliga skrivning utskottet ger, finns det ingen anledning för mig att ytterligare motivera ställningstagandena. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! I centerns motion om åtgärder för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling har vi behandlat de problem som främst drabbar de mindre företagen som i huvudsak ägs av en eller ett fåtal enskilda personer, och där ägaren eller ägarna i regel aktivt arbetar inom företaget. Dessa företag spelar en mycket betydande roll i det svenska näringslivet och i samhällsekonomin. Det är ca 40 9 av de industrianställda som beräknas arbeta i företag med högst 100 anställda, och går vi upp till 200 anställda blir siffran inte mindre än 50 4. Inom handel, service och byggnadsverksamhet finns det därutöver ett mycket stort antal mindre företag. Man har uppskattat att det finns ca 150 000 mindre företag utanför jordbruket, vilka sysselsätter en tredjedel av alla anställda här i landet. Förutom sin stora betydelse för sysselsättningen har de mindre företagen många andra gynnsamma effekter, som gör dem nödvändiga jämsides med de större företagen i vårt samhälle. Vi har bl.a. nämnt de mindre företagens flexibilitet, som gör dem motståndskraftiga i konjunkturfluktuationer. När det gäller att åstadkomma en önskvärd, regional balans är de mindre företagen oumbärliga. För att man skall uppnå en 99 100 önskad decentralisering av näringslivet måste en tillväxt av mindre företag ses som den främsta förutsättningen. Livskraftiga mindre företag är en god garanti för en sund konkurrens och ett allsidigt utbud av varor och tjänster till lägsta priser. Dessa mindre företag har dessutom genom sin öppnare och mindre byråkratiska struktur blivit en god grogrund för nya idéer och uppfinningar. Det är ofta i de många småföretagen som uppfinningar görs och utveckling av nya produkter sker — produkter som sedan även storföretagen kan exploatera och dra fördel av. De mindre företagen är också en lämplig inkörsport för unga människor, som vill etablera sig som företagare. Det finns många andra fördelar med mindre företag, men jag tror att jag har nämnt de viktigaste. Vi anser att regeringen hittills tyvärr inte rätt värderat den stora betydelse de mindre och medelstora företagen har för samhällsekonomin och sysselsättningen. I stället för att kraftigt satsa på att förbättra de mindre företagens arbetsbetingelser och utvecklingsmöjligheter har regeringen i sin politik ofta missgynnat denna grupp. De stora företagen har rönt större intresse och tillväxtutrymme, vilket medfört att de mindre företagen ofta har kommit i kläm. Detta har tyvärr också medfört att många mindre företag köpts upp av storkoncerner, och i flera fall har även nedläggningar förekommit i dessa sammanhang. Vi anser det ytterst betänkligt med en sådan utveckling och menar att samhället måste göra kraftiga insatser för att hävda de mindre företagen. En av de första och viktigaste förutsättningarna för att företagsamhet och produktion skall kunna startas och bedrivas är givetvis tillgång på kapital. Betydelsen härav ökar allteftersom tekniken utvecklas och produktionen blir mer och mer beroende av komplicerad och dyrbar utrustning. Det riskvilliga kapitalet är otillräckligt och kanaliseras i första hand till de större företagen. De mindre företagen kan ofta inte uppbringa tillräckliga säkerheter utan att gå in med såväl personlig borgen som hustruborgen och även lämna bostad och personliga tillhörigheter i pant. Det är naturligtvis högst otillfredsställande. I detta avseende betyder företagareföreningarnas insatser mycket, och det har också gjorts många försök att med statliga åtgärder förbättra de mindre företagens kapitalförsörjning. Enligt vår mening måste man nu ta ett ordentligt grepp för att lösa dessa frågor. I reservationerna 1-6 till näringsutskottets betänkande nr 51 följer vi upp de här tankegångarna från centerns sida. Reservationen 1 gäller administrationsanslaget, som vi föreslår höjt med 2,3 milj.kr. utöver regeringens förslag. Därmed anser vi att administrationsapparaten i företagareföreningarna får en sådan utveckling att den bättre bör motsvara de krav företagarna har rätt att ställa på företagareföreningarna i allmänhet. att industrigarantilån skall kunna lämnas i syfte att främja utveckling Nr 126 och avsättning av produkter även från enskilda företag — inte enbart . företagskollektiv. | 13 ma 196 I reservationen 4 hävdar vi att medelsramen för statlig kreditgaranti cc från statens hantverks och industrilånefond bör vidgas till högst 150 — Anslag till företagamilj.kr. Behovet av kreditgarantier motiverar väl den vidgning av me = reföreningarna, delsramen med 50 milj.kr. som vi föreslår.